Herr talman! Den historiska bakgrund som herr Cassel tecknade var ju drottning Kristina. Punkt och slut. Jag har inte uppfattat motionen och reservationen så, att man har tänkt sig att könsstrecket helt och hållet skall tas bort, utan jag har uppfattat dem så att könsstrecket skall tas bort för huset Bernadotte. Huset Bernadotte är icke svenska folket. Det är riktigt att det är fråga om ett avtal, men det är orhöjligt att i motionen och reservationen läsa sig till vad herr Cassel gjorde sig till tolk för. Det är ungefär som när en. viss potentat läser en helig skrift: han läser den på ett särskilt sätt.
Herr talman! Jag undrar om det ändå inte skulle finnas en möjlighet för herr Lundberg och mig att komma överens. Det är inte så lätt, men det kan gå om vi försöker. Jag hoppas sålunda att herr Lundberg tror mig när jag säger att jag inte tycker att det skall vara någon skillnad mellan man och kvinna vare sig i den ena familjen eller i den andra. Det gäller herr Lundbergs familj, det gäller min familj, det gäller alla som sitter i det här huset, och det bör även gälla familjen Bernadotte.
Herr talman! Jag skall acceptera den här senaste definitionen, om jag därmed får förstå att herr Cassel har övergivit ett monarkistiskt tänkesätt och accepterar demokratiens grundregel. I så fall skall jag bara säga, att det för mig är självklart, att om valet står mellan man och kvinna när det gäller det högsta ämbetet i Sverige, skall svenska folket i val kunna avgöra vem man vill ha. Vill man då ha en kvinna som högsta chef är det riktigt. Men här vill ju herr Cassel begränsa valet att avse en viss släkt.

Herr talman! Det var inte min mening att lägga mig i debatten i dag, men eftersom herr Cassel adresserade en del av sitt anförande direkt till de kvinnliga ledamöterna, vill jag säga några ord. Annars kan jag helt ansluta mig till det som herr Adamsson har anfört, vilket i stort sett motsvarar min uppfattning. Både herr Magnusson i Tumhult och herr Cassel talar här om likställighet. Jag måste erkänna att för mig har frågan ingenting med likställighet att göra. Jag tycker inte att den borde ha det för högerns ledamöter heller, eftersom de ju — om vi nu skall acceptera att det gäller en sorts likställighet — bara går halva vägen och inte kan tänka sig att bryta den nuvarande successionsordningen. Herr Cassel talade om de olika alternativ som grundlagberedningen kunde tänkas ge oss att välja mellan, och han var också inne på frågan om riksföreståndarskapet. Med anledning av detta skulle jag vilja säga några ord om grundlagberedningens eventuella behandling av den här frågan. Först och främst vill jag fråga: Varför måste man vid övervägandena om statschefens ställning speciellt trycka på kvinnornas möjligheter att få tillträde till ämbetet? Det är ju självklart. Vi skall väl ändå ha en modern parlamentarisk demokrati och inte återgå till förhållanden liknande dem som rådde 1809 och 1810 år som högern jämför med — då kvinnans ställning ju var underordnad. Jag tycker att högerns motion vittnar om samma könsrollstänkande än i dag. Så sent som år 1965 gjordes en grundlagsändring som innebar en höjning av Konungens behörighetsålder. Enligt de nya bestämmelser som då tillkom skall riksdagen välja en riksföreståndare om Konungen ej uppnått behörighetsåldern. Till riksföreståndare kan såväl kvinna som man väljas. Jag kan inte erinra mig att dessa bestämmelser tillkom på grund av några särskilda direktiv. För mig är det, herr talman, en central och principiell fråga vilket styrelseskick vi skall ha, och som jag ser det är detta styrelseskick avgjort inte monarki i en framtid. Därför är det självklart att jag inte vill medverka till att utvidga vissa befogenheter som en gång kan försvåra eller motverka en eventuell ändring av vårt statsskick.
Herr talman! Jag skulle vilja säga till herr Lundberg vad herr Cassel sade till herr Adamsson, att han förvånar mig. Därmed syftar jag inte på att han hela tiden envisas med att diskutera någonting annat än vad saken gäller, nämligen frågan om monarki eller republik, i stället för frågan om vi, för den händelse vi fasthåller vid monarkien, skall ha även kvinnlig tronföljd. På den punkten har han redan blivit uppläxad av herr Cassel, och det får räcka. Men herr Lundberg förvånar mig när han finner nödvändigt att i denna debatt ta upp till diskussion salig drottning Kristinas kompetens som regent och konstaterar att hon sannolikt kunde sitta till häst men inte kunde regera. Att herr Lundberg framför just den synpunkten måste innebära att han själv anser att hennes olämplighet som regent berodde på att hon var kvinna. Diskussionen i dag gäller, om vi skall kunna ha en kvinna som regerande monark eller inte, och om herr Lundberg tar fram ett exempel ur historien på en dålig monark, måste anledningen vara att han menar att vederbörande var en dålig monark därför att hon var kvinna. Det var emellertid inte detta som uppkallade mig att begära ordet, herr talman, utan det var ett yttrande av herr Adamsson. Jag tror att herr Adamsson i dag har begått ett yttrande som kan komma att betraktas som historiskt — det låter fantastiskt, men det är möjligt — när han mycket bestämt hävdar att den nuvarande successionsordningen är att betrakta som ett civilrättsligt avtal mellan riksdagen, såsom han uttryckte sig, och huset Bernadotte. Om det är så i vad gäller arvsföljden, måste det rimligen också finnas ett avtal om själva monarkien, ett avtal med huset Bernadotte att ätten skall vara kungahus i Sverige. Följden av herr Adamssons sätt att resonera om arvsföljden måste vara att av statsrättsliga skäl frågan om statschefen över huvud taget icke kan aktualiseras så länge det finns kvar någon arvsberättigad medlem av huset Bernadotte. För att få saken bättre fastnaglad och klarare uttryckt skulle jag viljå be herr Adamsson bekräfta, att det är så han menar. Eftersom herr Adamsson här framträder som konstitutionsutskottets främste talesman, kan hans yttrande inte vara oväsentligt för den framtida författningsdebatten.

Herr talman! I anledning av herr Carlshamres yttrande vill jag bara konstatera att det inte var jag som pekade på drottning Kristina som något föredöme, utan att det var herr Cassel som gjorde det. Vad beträffar frågan om drottning Kristina var olämplig eller lämplig som monark därför att hon var kvinna, vill jag erkänna att jag skulle kunna räknå upp många kungar som var lika olämpliga som hon.

Jag har inte yttrat mig om huruvida vår nuvarande successionsordning skall betraktas som ett civilrättsligt avtal med huset Bernadotte — det var herr Cassel som tog upp den frågan gentemot herr Adamsson. Jag har den uppfattningen, att folket självt bör få säga sin mening om vem som skall vara statsöverhuvud. Jag betraktar inte successionsordningen som något heligt — för mig är demokratien vida viktigare. Herr Carlshamre får väl försöka tala ut med herr Cassel om den historiska bakgrunden.
Herr talman! Drottning Kristina var som hon var, och herr Lundberg är som han är. Jag är tacksam för hans klarläggande, och jag noterar att herr Lundberg inte hade för avsikt att säga att drottning Kristina var en dålig regent därför att hon var kvinna. Då är vi överens på den punkten, och jag tycker det var bra att herr Lundberg fick tillfälle att klargöra det. Jag vill bara för egen del tillfoga — och jag har fullmakt från herr andre vice talmannen att på den punkten tala även för honom — att herr Lundberg, herr Cassel och jag har samma uppfattning även i den frågan att svenska folket skall bestämma vem som skall vara regent, statsöverhuvud. Jag försäkrar herr Lundberg att om riksdagen som folkets ombud beslutar införa republik eller om vi låter frågan gå till en folkomröstning och svenska folket beslutar detsamma, så kommer herr Cassel och jag att lojalt finna oss i detta beslut.
Herr talman! Den fråga som herr Carlshamre ställde till mig skulle väl egentligen formuleras så: Behövs det revolution eller inte, om vi skall ha ett nytt statsskick i vårt land? Det är i litet mer klartext den fråga som han ställde. Då vill jag säga att jag hoppas att vi skall lyckas lösa den genom fredliga förhandlingar.
Herr talman! Nej, herr Adamsson, fullt så enkelt är det inte. Det finns andra möjligheter än en civilrättslig förhandling eller en revolution, om det gäller att förändra en successionsordning eller ett statsskick. Vi har, som herr Cassel har sagt, en suverän riksdag, och det är min bestämda uppfattning att det finns i detta hus möjlighet att besluta rörande stats skicket och successionsordningen. Vad jag ville veta var, om herr Adamsson menar att även frågan om statsskicket är ett civilrättsligt avtal i den meningen att den icke kan tas upp annat än vid en civilrättslig förhandling. Nu har herr Adamsson sagt att han är medveten om att det också kan ske en förändring genom revolution, men han har inte sagt om det kan ske en förändring genom beslut i riksdagen.

Herr talman! Jag vill bara meddela kammarens ärade ledamöter att jag har blivit utkvittad mot en socialdemokratisk ledamot som måste fara på en konferens. Jag måste därför vid den kommande voteringen avstå från att rösta, fast jag helt delar den uppfattning som kommit till uttryck i reservationen.

Herr talman! Under debatten i den förra frågan var det någon som nämnde att han hörde historiens vingslag. I det nu föreliggande ärendet susar inga hörbara historiska vingslag; här hör man möjligen det dämpade, täta tassandet av gummiskodda fötter till ett antal av 600 å 700. Kanske man har en vision av en grå, oidentifierbar massa, som strömmar in i något utrymme. Det skulle kunna vara frestande att åskådliggöra detta för kammarens ärade ledamöter genom att uppträda i rock och vit halsduk samt iförd galoscher, men jag föreställer mig att ingen är ovetande om vad det innebär. Alla har det väl i gott minne från det tillfälle då vi var med om riksdagens s.k. och i vissa delar verkligen också högtidliga öppnande för en knapp månad sedan. Jag behöver inte heller referera till hur vi reagerar när vi deltar i denna högtid, kanske alldeles särskilt första gången. Man hade väl hoppats att de tidigare propåerna i någon mån skulle vinna gehör och att det skulle bli en något mer tillfredsställande ordning. Men när man har väntat ett år, två år, tre år, ja, fyra år, så väntar man till sist inte längre, utan gör som vi motionärer och skriver en motion som kanske kan anses onödig — saken borde ju kunna ordnas ändå. Låt mig slå fast att riksdagens ledamöter trots allt är huvudagerande ' vid detta riksdagens högtidliga öppnande, som dock är en tilldragelse, betingad av det historiska skeendet i vårt land och unik, jag skulle nästan vilja säga globalt sett. Motionärerna har avsiktligt avstått från att anföra några konstitutionella synpunkter och begära några ändringar i det avseendet — den föregående diskussionen har ju därvidlag varit ytterligt intressant; man har rent av kunnat finna republikaner och monarkister stridande på samma skansar. Vi har alltså begränsat oss till att föreslå rent praktiska åtgärder, som relativt lätt kan genomföras. Den första motionen i den speciella fråga vi tagit upp väcktes år 1961 av herr Ollén i första kammaren. Allmänna beredningsutskottet ansåg det då inte påkallat med något initiativ från riksdagens sida beträffande de aktuella praktiska arrangemangen, utan dessa borde övervägas i samband med genomförandet av författningsreformen. 1965 väcktes en liknande motion. Den bereddes av konstitutionsutskottet, som förutsatte att motionens huvudsyfte skulle innefattas i övervägandena i författningsfrågan och att det därför inte behövdes något särskilt riksdagsinitiativ. Med anledning av en motion i fjol framhöll konstitutionsutskottet i sitt utlåtande nummer 41 år 1966, att den synpunkt som utskottet anfört föregående år var »lika aktuell nu då grundlagberedningen tillsatts med uppgift att bl.a. överväga arbetsformerna för en enkammarriksdag» och att det därför inte fanns några skäl att vidtaga någon åtgärd med anledning av den föreliggande motionen. Jag konstaterar med tillfredsställelse att utskottets skrivning i år är positivare. I utlåtandet heter det: »Härmed har utskottet inte velat göra gällande, att den nuvarande ordningen för riksdagens öppnande är i allo tillfredsställande.» Därvidlag föreligger det alltså ingen skillnad i uppfattning mellan motionärerna och utskottet.

Jag skall, herr talman, inte yrka bifall till motionen, utan vill endast notera konstitutionsutskottets klart positiva skrivning. För den händelse det inte blir något av dessa åtgärder ber jag att få återkomma med en påminnelse, t.ex. med en skrivelse direkt till talmanskonferensen, i frågan. Sedan vill jag ta upp en liten sak som möjligen kan bero på en missuppfattning. I utskottsutlåtandets redogörelse för motionerna sägs att »för att förläna öppnandet en högtidligare prägel borde till en början riksdagens ledamöter uppträda i högtidsdräkt och anvisas en garderob». Det där med högtidsdräkt är ingenting som motionärerna hittat på. Om de som har formulerat utskottsutlåtandet läser 14 § i den ordning för riksdagens öppnande som vi alla kan erhålla när vi skall gå dit, så skall de finna att där anges att klädseln skall vara uniform, paraddräkt eller civil högtidsdräkt. Detta är alltså inte motionärernas önskemål, utan det är förutsatt från början. Vår önskan är bara att riksdagens ledamöter skall få möjlighet att uppträda med den värdighet som förutsätts och inte behöva dölja högtidsdräkten under överrocken. Jag ber, herr talman, att få uttala förhoppningen att den förutsättning som utskottet byggt sitt resonemang på skall visa sig riktig vid nästa högtidliga öppnande av riksdagen.

Herr talman! Jag har ingen anledning att gå i polemik med herr Hyltander. Han nöjer sig ju i stort sett med utskottets skrivning men har samtidigt beklagat att de propåer som tidigare har gjorts inte vunnit gehör. Det är väl inte bara en part i detta sammanhang som i så fall har syndat. Hovförvaltningen synes mig inte alltid främst ha tänkt på riksdagsmännen när man ordnat tillställningen vid riksdagens högtidliga öppnande. Sålunda vet jag att flera kolleger har anmärkt på att det knappast har funnits några platser för dem som kommit sist från andra kammaren. Det är emellertid ting som jag tycker borde kunna ordnas under hand med hovförvaltningen och inte behöva föranleda några motioner i riksdagen. För att ta mer seriöst på frågan kommer man inte ifrån det faktum att grundlagberedningens arbete pågår. Vi väntar väl alla att vi för framtiden skall få en annan ordning som innebär att riksdagen inte skall behöva gå till statsöverhuvudet utan tvärtom. Jag har i nuvarande läge inget yrkande utöver vad utskottet hemställer.

Herr talman! Den mer praktiska utformning av riksdagens »högtidliga öppnande» som herr Hyltander efterlyser skulle enklast kunna förverkligas genom att öppnandet äger rum här i riksdagshuset. Jag tycker att det över huvud taget vore en vettig lösning av frågan.
Herr talman! Om man anknyter till det senaste inlägget, skulle det ju bli fråga om en konstitutionell debatt. Någon sådan har jag inte velat dra upp, utan jag har i stället önskat göra det bästa möjliga i rådande situation när det gäller att hyfsa den ordning som tillämpas vid riksdagens högtidliga öppnande. I anslutning till vad herr Adamsson sade vill jag bara framhålla att det har — om jag inte är felunderrättad — förekommit erbjudanden från hovförvaltningen att ordna den sak det här närmast gäller. Men dessa erbjudanden har tydligen inte passat i sammanhanget, och jag hoppas därför att man på nytt tar kontakt med hovförvaltningen och att detta skall kunna leda till resultat.

Herr talman! Herr Larsson i Norderön har frågat, om jag är beredd att medverka till att ersättning kan utgå från anslaget för bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m, eller i annan ordning för de omfattande skador på inbärgad gröda, som förorsakats av gnagare inom bl.a. Jämtlands län. Framställningar har nu inkommit från länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län om stöd i anledning av foderskador som orsakats av sorkar och möss. Bland annat har pekats på behovet för berörda jordbrukare att vid utfodringen av djuren ersätta förstört hö med fodersäd. I anledning av vad som förekommit har Kungl. Maj:t gett jordbruksnämnden i uppdrag att skyndsamt undersöka möjligheterna att sälja fodersäd till nedsatt pris till jordbrukare, som ut satts för skador av här nämnt slag. Nämnden har i dag inkommit med förslag i ämnet, och jag hoppas kunna anmäla ärendet i morgondagens konselj.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. När frågan framställdes den 11 januari förelåg alarmerande uppgifter om en ovanlig form av naturskada, som drabbat lantbrukarna i vissa delar av Jämtlands län. De hade fått sina i lador och magasin inbärgade grödor helt eller delvis förstörda genom en formlig invasion av gnagare, främst sorkar. På grund härav har de blivit hänvisade till att antingen göra ett oförutsett inköp av kärnoch stråfoder eller att kraftigt reducera sina besättningar. Vilket alternativ som än väljes innebär det stora ekonomiska förluster, i första hand för den enskilde men på sikt även för de kommuner där lantbruket är den dominerande näringen. Sedan frågan framställdes har liknande rapporter ingått även från Norrbottens och Västerbottens län, och vid de punktvisa inventeringar som hus hållningssällskapen i de tre nordligaste länen gjort och vid kontakter med hushållningssällskapens och RLF:s förtroendemän i berörda områden har man kunnat bedöma skadornas omfattning. Med senast gällande officiella jordbruksräkning och skördeuppskattning som bakgrund har det beräknats att skadorna på vallskörden för Norrbottens län uppgått till 39 000 ton, för Västerbottens län till 46 000 ton och för Jämtlands län till 30 000 ton eller tillsammans 115 000 ton. Om dessa kvantiteter åsättes ett värde av 30 öre per kg erhålles ett skadebelopp på 34,5 miljoner kronor. Det nu gällande höpriset, fritt köparens gård, uppgår emellertid till cirka 40 öre per kg. Utöver dessa skador har även kunnat konstateras uppkomsten av en omfattande tularemi-epidemi, som för närvarande omfattar 437 fall, varav 369 inom Jämtlands län. Epidemiens upphov kan spåras till det foder som utsatts för nämnda sorkangrepp. Det är sålunda en mycket allvarlig situation som uppstått i de berörda områdena, en situation som ingen har kunnat förutse och gardera sig emot. Jag noterar nu med tillfredsställelse att jordbruksministern har handlat snabbt och ingripit med positiva åtgärder i en akut nödsituation i de nämnda områdena. Jag tar emellertid tillfället i akt att uttala förhoppningen, att jordbruksministern inte har uttömt alla sina möjligheter i detta avseende, utan att han är beredd att vidta ytterligare åtgärder i den mån sådana blir erforderliga. Det inkommer nämligen alltjämt oroande uppgifter om stor minskning av mjölkleveranser och en ovanligt hög djurutslaktning i de berörda områdena, och det tyder på att omfattande åtgärder kan bli erforderliga även på kort sikt. 5 Jag vill ytterligare tillägga att det på visst håll gjorts gällande att det kan finnas ett samband mellan en extensiv jordbruksdrift med oslagna vallar, som år efter år vissnar ned, och en riklig förekomst av råttor och sork, I så fall uppstår tydligen ett oväntat problem för den framtida jordbruksnäringen. Det synes mig angeläget att jordbruksministern beaktar denna fråga vid uppdragandet av riktlinjerna för den framtida jordbrukspolitiken, så att t.ex. skördeskadeskyddet kan utformas med tanke på konsekvenser av det slag jag nämnt. Jag tackar än en gång för det positiva svaret.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat, om jag är beredd att medverka till att domänverkets skogar ställs till förfogande för skogliga beredskapsarbeten, i första hand för svårplacerad arbetskraft. För närvarande pågår överläggningar mellan arbetsmarknadsstyrelsen och domänstyrelsen om möjligheterna att bereda friställda skogsarbetare lämplig sysselsättning. Överläggningarna — som sker i samråd med Skogsarbetareförbundet — syftar i första hand till att bereda svårplacerade skogsarbetare arbete på skogsområden under domänstyrelsens förvaltning. Jag har anledning räkna med att överläggningarna ger ett snabbt och positivt resultat.
Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till statsrådet för svaret, som jag uppfattar som positivt. Det är glädjande och utomordentligt välkommet att överläggningar nu har kommit till stånd mellan domänverket Men det finns också andra kategorier i dessa områden som befinner sig i samma belägenhet som de friställda skogsarbetarna. Det är exempelvis småbrukare som haft tillfällighetsarbeten i skogen men nu mist dessa och går arbetslösa. Många av dessa människor hör verkligen till kategorien svårplacerad arbetskraft. De har i de flesta fallen goda bostäder på den plats där de arbetat. En annan orsak till att det är svårt för dem att placera om sig är åldern. Jag hoppas verkligen att resultatet av överläggningarna mellan arbetsmarknadsstyrelsen och domänverket blir att arbete kan erbjudas alla de människor det härvidlag är fråga om, Arbetsmarknadsstyrelsen har ju upprättat s.k. skogsstationer, som fått sina arbetsobjekt på allmänningsskogarna. Även på enskilda skogar har sedan länge förekommit beredskapsarbeten, och jag finner det naturligt att staten tar samma ansvar för sysselsättningen i dessa sammanhang som andra skogsägarkategorier. Många byar i övre Norrlands inland är belägna omedelbart intill eller t.o.m. inne i de stora skogskomplex som ägs av staten. Skogsbestånden består i stor utsträckning av avverkningsmogen och överårig skog som t.o.m. ruttnar ned. Det är svårt för människorna i dessa områden att åse detta utan att ha möjlighet att avverka skogen, när de ändå går arbetslösa. Hindret har varit domänverkets s.k. investeringsgräns — en gräns som är teoretiskt dragen men som väl ändå i praktiken innebär att skogsbruk inte är lönsamt. Jag tror emellertid att man till en överkomlig kostnad skulle kunna avverka den gamla skogen och reproducera den genom bränning och plantering, så som sker t. ex, på allmänningsskogarna. Och jag ber att få framföra förslaget att samhället i rimlig omfattning bidrar med skillnaden mellan skogsekonomiskt motiverad kostnad för reproduktionsåtgärder och den kostnad som erfordras för att erhålla en ur skogsvårdslagen:s synpunkt mnöjaktig föryngring i desse områden, där många människor fak: tiskt inte har något annat alternativ än arbete i skogen. Härigenom kan man utnyttja en del av virkestillgången i den mogna och övermogna skogen ovan skogsodlingsgränsen, samtidigt som man sörjer för en viss framtida virkesproduktion och skapar sysselsättning åt människorna i området. Jag förutsätter att dessa frågor skall, såsom statsrådet hoppades, lösas på et positivt sätt.
Herr talman! Jag vill också uttrycka förhoppningen att det skall vara möjligt för domänverket och arbetsmarknadsstyrelsen att inom ramen för gällande författningar tillgodose de angelägna önskemål som här kan föreligga om beredande av sysselsättning. Jag antar att herr Nilsson i Tvärålund är medveten om att jag inte rimligtvis kan gå utöver de gällande författningarna på detta område. Jag hoppas att det inte är något motsatsförhållande mellan herr Nilsson och mig. Det är väl ingenting som hindrar att en skogsarbetare samtidigt som han arbetar i skogen också har ett hemman eller någon annan anknytning till jordbruket. Jag har för egen del träffat flera medlemmar i Skogsarbetareförbundet som också driver små jordbruk, kanske är medlemmar i RLF och även i övrigt har anknytning till jordbruket i långa stycken. Det bör således inte i och för sig vara någon skillnad när det gäller att bereda sysselsättning för de män niskor som bäst behöver få sysselsättning i detta sammanhang.

Herr talman! Jag får med tillfredsställelse notera vad jordbruksministern uttalade i sitt senaste anförande. Jag tyckte mig i svaret finna en viss begränsning i uttrycket »att bereda friställda skogsarbetare lämplig sysselsättning». Jordbruksministerns uttalande här tycker jag skingrar varje oklarhet på den punkten.

Herr talman! Herr Turesson har frågat finansministern, om han anser det lämpligt att anskaffa så dyrbara skyltar för statliga institutioner som den försvarsdepartementet nyligen erhållit. Frågan har överlämnats till mig för besvarande, då byggnadsstyrelsen hör under kommunikationsdepartementet. Jag tycker skylten blev onödigt dyr.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det var ett utmärkt svar; det var både kort och bra i sak. Men låt mig ett ögonblick motivera att jag ställde frågan till finansministern. Jag har anledning att göra det, eftersom några av kamraterna i kammaren har sagt till mig i dag med ett litet skadeglatt leende, att jag frågat fel statsråd. Jag skulle vilja säga att det var fel statsråd som svarade. Jag har inte frågat för att utkräva något ansvar av någon departementschef beträffande förvaltningen av honom underställt ämbetsverk, utan jag frågade därför att jag tyckte det var intressant att få veta hur rikets finansminister ser på en sådan uppenbar misshushållning med allmänna medel. Det är klart att felet ligger i att man har använt ett bakvänt upphandlingsförfarande. Hade man infordrat ett anbud, hade man utan vidare för kanske en tjugondel av kostnaden fått en skylt som varit fullt ståndsmässig även för en mycket lyxälskande institutionschef. Men nu har jag ingen anledning att mer gå in på detta, utan jag bara tackar kommunikationsministern ännu en gång och säger att svaret var så bra, att jag är övertygad om att den uppfattning det uttrycker även delas av finansministern, som också är en klok karl.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig, om jag anser att högertrafikkommissionen tillhandahållit det material, som studieförbunden behöver för sin undervisning inför trafikomläggningen, på ett effektivt och för alla studieförbund tillfredsställande sätt. Högertrafikkommissionen har som ett led i sin informationsverksamhet till gagn för ökad trafiksäkerhet bl.a. fram ställt ett studiematerial, som ställts till Organisationssveriges förfogande för t.ex. studier i cirkelform. Intresset för studiematerialet blev så stort att den första beställda upplagan visade sig otillräcklig. Vid fördelningen av materialet har vissa organisationer, som visat särskilt stor aktivitet, kommit att få för stor del av den första upplagan, Vissa studieförbund, som lagt upp en tidsbestämd plan för omfattande studieverksamhet och fördenskull måste ha materialet, har blivit tillgodosedda med den påföljd att en del andra tyvärr inte kunnat få sina beställningar effektuerade i den takt som varit önskvärd. Högertrafikkommissionen har, enligt vad jag erfarit, skriftligen beklagat dröjsmålet i dessa fall och nu ordnat distributionen så, att alla beställare skall få en god service. En ny upplaga av studiematerialet har framställts och distribueras nu till alla som har beställt det.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag tackar honom också för att han medger att allt inte har varit som det borde vara i fråga om högertrafikkommissionen. Ändå är jag inte helt nöjd, vilket nog herr Palme har misstänkt att jag inte är. Det förefaller — på grundval av erfarenheter som en del studieförbund gjort — närmast som om högertrafik kommissionen i sin funktion som skapare av förutsättningar för studiecirkelverksamhet delvis hade klappat ihop inför starten före, under och strax efter årsskiftet 1966/67.

Jag skulle kunna nämna otaliga exempel på hur ett studieförbund — det som står mitt hjärta närmare än herr Palmes — icke ens efter skriftliga rekvisitioner har kunnat få del av högertrafikkommissionens studiematerial, vilket som sådant är gott. Man kan inte värja sig för misstanken att högertrafikkommissionen gjort en viss skillnad mellan studieförbunden. Jag skulle vilja fråga herr Palme vilka de studieförbund är som har lagt upp en s.k. tidsbestämd plan och därför måste gynnas, medan andra otvivelakligt — i varje fall två, som jag har undersökt mycket noga — har missgynnats. Under alla förhållanden skulle man väl kunna kräva att högertrafikkommissionen beflitade sig om ordentlig information och kontinuerligt, utan påstötningar från de studieförbund som inget material kunde få, talade om att den var försenad med framställning och utsändning. Inga reaktioner har dock åtminstone mitt eget studieförbund lyckats åstadkomma intill det ögonblick, den 27 januari, då jag själv såsom dess ordförande måste gå in i bilden och — till och med i ett något högre tonläge än vad som är normalt för mig — påkalla rättelse i saken. Det skall medges att det har blivit bättre nu. Man kan som sagt inte värja sig för misstanken att alla studieförbund inte har behandlats på samma sätt.

Mitt eget studieförbund hade inte något material då.
Herr talman! Jag tror att herr Nord strandh komplicerar frågan alldeles i onödan — framför allt om han uppställer något slags »katakombteori»: att någon skulle vara förföljd i sammanhanget. Vad skall man då säga om det stackars Socialdemokratiska ungdomsförbundet som beställt 251 exemplar och inte fått något eller Socialdemokratiska kvinnoförbundet som beställt 50 och inte fått något? Detta är mycket enkelt. Man hade tagit upp förhandsbeställningar från olika studieförbund. Med ledning av dem beställde man en upplaga på 45 000 exemplar. Sedan visade sig glädjande nog intresset vara så stort att upplagan inte räckte. Därför trycker man nu en ny upplaga på 30 000 exemplar. Två grupper har hållit sig framme bättre än andra. Den ena är ABF och Motormännens riksförbund, som har beställt en alldeles överväldigande del av upplagan. Den andra är Tjänstemännens bildningsverksamhet . Dessa grupper hade under november anordnat ett antal cirkelledarkurser som förberedelse för denna studieverksamhet. De hade också i mycket god tid gjort upp en tidsbestämd plan för hur denna studieverksamhet skulle läggas upp. Och sedan kom de också först till kvarnen med sina beställningar. Därför fick de en större del av den första upplagan än de proportionellt skulle ha haft. Sådant händer. Det är tråkigt på det sättet att inte alla kunde få sin fulla tilldelning av den första upplagan, men det är glädjande av den anledningen att det visar vilket intresse som finns. Nu trycks alltså den andra upplagan. Till dags dato har egentligen bara ett av förbunden fått mera än sin beställda upplaga. Det är det förbund som står herr Nordstrandhs hjärta nära. Herr Nordstrandh måste sålunda ha skriat högt.
Herr talman! Det är mycket riktigt. Vi fick material men först efter mitt ingripande. Det är möjligt att jag skriade tillräckligt högt. Men, herr Palme, det är ingen »katakombteori» som jag uppställer utan jag vill i stället lyfta upp frågan i ljuset. Om man skall kvotera — vilket jag inte tror att man har gjort — är det självklart att de som har beställt mycket också får mycket. Men vad sägs om följande: Från en stad i Kalmar län gjordes en rekvisition på fastställd blankett i slutet av november med önskad tid för leverans den 8 december. Ingen reaktion från högertrafikkommissionen, vare sig genom brev eller per telefon! Det gjordes ny skriftlig rekvisition i början av januari, nu med önskad leveranstid den 18 januari, då man tänkte sätta i gång. Samtidigt påpekades att en tidigare rekvisition avlämnats. Det föranledde ingen som helst reaktion, och ännu vid januari månads utgång — då jag kopplades in på saken — hade ingenting gjorts från hö gertrafikkommissionens sida. Jag torde kunna anföra fler sådana exempel, men det skulle inte tjäna mycket till. Kvar står ändå det faktum att man, efter vad jag kan förstå, inte har skött sig. Kan vi enas om det och uttrycka förhoppningen att det skall bli bättre, trots att vi i Medborgarskolan alltså kommer i gång för sent, skall vi väl låta det hela bero därvid. Jag skall inte gå in på det där mycket intressanta samröret — det kan statsrådet Palme inte göra något åt; det har han inget ansvar för -— som förekommit mellan Motormännens riksförbund och ABF, beträffande vilket man nästan får intrycket att Motormännens riksförbund nu har blivit ett slags satellitstudieförbund till ABF. Det stod i tidningen Motor klart, att studiematerial blir färdigt efter nyår — då vi behövde det — och distribueras genom ABF-distrikten. Vi ringde upp ett ABF distrikt och frågade om vi inte kunde få litet material, ty vi skulle också gärna samarbeta. Vi fick inget material. På vederbörande distriktsexpedition sade man diplomatiskt nog att man där inte hade tillräckligt material. Det är mycket möjligt att det var sant.
Herr talman! "Det ' här enskilda exemplet från ostkusten, som herr Nordstrandh anförde, har jag ingen kännedom om, herr talman. Dessutom vill jag ju här gärna tala om högertrafiken och inte om eventuella fejder mellan olika studieförbund. Det är så, att inget studieförbund har fått mer material än det förbund som står herr Nordstrandh nära, och där har man fått lika många exemplar som man beställt. ABF och Motormännens riksförbund, som samarbetade i fråga om distributionen, hade beställt 39 000 exemplar och har fått 37 000. Medborgarskolan hade beställt 564 och fått 690. Dessa siffror ger liksom en föreställning om omfattningen av engagemanget hos de två förbunden. De visar också att herr Nordstrandh har varit framgångsrik när det har gällt att rycka av HTK de exemplar som de trots allt hade. Jag använde ordet »katakomber» därför att det i herr Nordstrandhs anförande fanns en tendens att vilja göra gällande att högertrafikkommissionen skulle förfölja vissa studieförbund och »driva dem ned i katakomberna», Självfallet har man hos högertrafikkommissionen inte haft den ringaste tanke på något sådant. Det är bara det att man överväldigades av intresset för denna sak, så att man inte från början fick fram tillräckligt med material. Det räckte inte till. Förhandsbeställningarna gav en missvisande bild av förbundens verkliga intresse.

Jag är emellertid övertygad om att kommissionen gör sitt yttersta för att undanröja dessa svårigheter. dersbevisning för lång och trogen tjänst inom det statliga verksamhetsområdet
Herr talman! Fröken Andersson i Strängnäs har frågat, om jag kan upplysa om riksdagens skrivelse 1965:113 föranlett något initiativ från min sida, så att nya former för hedersbevisning för lång och trogen tjänst inom det statliga verksamhetsområdet kan träda i funktion snarast möjligt. Frågan om formerna för hedersbevisning för lång och trogen tjänst är under prövning i civildepartementet. Ett slutligt ställningstagande måste grundas på ingående överväganden av olika alternativ, Frågan har ekonomisk innebörd men innefattar också andra moment, exempelvis hur en eventuell valfrihet skall vara utformad för att hedersbevisningens innebörd inte skall gå förlorad. När övervägandena slutförts kommer jag att ta de ytterligare initiativ i saken, som kan behövas.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för civildepartementet få framföra mitt tack för svaret. Det råder en viss otålighet bland de statsanställda över att man fortfarande har kvar de föråldrade formerna för hedersbevisning, d. v. s. att man skall behöva mottaga en medalj. Visserligen har jag själv tillhört ett verk, där man har haft förmånen att tacka nej om man inte vill ha medaljen, men inom andra verk måste man ta emot medaljen om man vill ha en hedersbevisning. En medalj lägger man emellertid åt sidan när man har fått den, men får man en klocka påminner den en dagligen och stundligen om den högtidsstund då man erhöll den. De statsanställda jämför sig väl också med dem som är anställda i kommun eller landsting, där man har modernare former för hedersbevisning för lång och trogen tjänst. Det finns en viss ekonomisk aspekt på frågan, det förstår jag också, men med den rörlighet som inträtt inom statsförvaltningen sedan början av 1940-talet tror jag inte att kostnaden skall behöva avskräcka. Herr talman, det är min förhoppning att civilministern under detta år skall finna någon lösning på frågan, så att man åtminstone till 1968 kan glädja de statsanställda med att de skall få en viss valfrihet när det gäller mottagande av hedersbevisningar. Jag vill ännu en gång be att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Berglund har frågat mig om jag har prövat om statliga krediter i form av bostadslån bör ställas till förfogande även för förbättringar av äldre bostadsbestånd eller om jag avser att påbörja en undersökning härom. I fråga om småhus har statliga lån sedan många år beviljats för sådan upprustning som interpellanten avser. För ändamålet utgår bostadslån eller, i fråga om pensionärer, handikappade m.fl., särskilda förbättringslån. Lån av detta slag beviljas med belopp motsvarande högst 90 procent av den godkända kostnaden för förbättringsarbetet. Långivningen har under senare år ökat kraftigt. Låneverksamheten omfattade under en rad av år cirka 5 000 lägenheter årligen och ökade under budgetåret 1965/66 till cirka 17 000 lägenheter. Denna ökning är en följd av statsmakternas beslut att intensifiera samhällets insatser för att förbättra åldringarnas bostadsförhållanden. När det gäller flerfamiljshus utgår statligt kreditstöd endast till nybyggnad och sådan ombyggnad som medför en väsentlig ökning av bostadsvärdet. Enligt särskilda bestämmelser kan dock lån utgå även till upprustning av s.k. barnrikehus som uppförts med stöd Bostadsförbättringsutredningen föreslog år 1964 i ett betänkande om bostadsstöd för pensionärer att statliga bostadslån skulle kunna beviljas även till mindre genomgripande förbättringsåtgärder i flerfamiljshus. Med anledning av förslaget uttalade jag i förra årets statsverksproposition att en sådan kreditgivning borde kunna medverka till att öka upprustningen inom beståndet av flerfamiljshus och därmed dämpa behovet av ersättningsproduktion. Jag var emellertid inte beredd att framlägga förslag i ämnet utan ytterligare kompletterande undersökningar. För närvarande pågår sådana undersökningar inom bostadsstyrelsen och enligt vad jag har inhämtat kommer resultatet därav att redovisas inom den närmaste tiden.

Herr talman! Jag ber att till herr statsrådet och chefen för inrikesdepartementet få uttala ett tack för det snabba svar jag erhållit på min interpellation. Att jag framställde min interpellation var egentligen en följd av den debatt om rivning av gamla fastigheter som vi förde här under höstriksdagen. Jag framhöll då att det skulle vara vida bättre att försöka åstadkomma sådana ändringar i bestämmelserna för statlig långivning, att äldre bostadslägenheter kunde sättas i stånd och moderniseras med sådana medel, dels för att snabbare än genom nybyggnad få fram tidsenliga bostäder och dels för att minska den del av byggnadskvoten som går åt för att ersätta bostäder i rivningshus. I utskottets utlåtande i höstas över den motion jag väckt i denna fråga meddelades att inrikesministern hade saken under prövning och att han ämnade återkomma. I sitt interpellationssvar nu redovisar inrikesministern de åtgärder som vidtagits för att lämna statliga lån till småhus samt till pensionärer och handikappade m.fl.; lånen till de senare skulle då utgå i form av förbättringslån. Dessa förbättringslån är en välsignelse för många — om man vill utnyttja dem. Tyvärr är det emellertid så att en del gamla människor är positivt inställda, när man meddelar att sådana lån kan erhållas för upprustning av deras gamla bostäder i ett eller annat avseende, men då man sedan förklarar att de måste lämna en inteckning för att få lånet, så blir vederbörande betänksam och backar ut i en del fall. Man har sitt hus obelånat och sätter en ära i att så ha. De kan inte tänka sig att deras fastighet nu skall betungas med en inteckning. Detta har gjort att. man ibland har misslyckats i sina Ilovvärda ansträngningar. Enligt statsrådets svar har långivningen emellertid nu ökat väsentligt, och man får anta att fördomarna mot inteckningsförfarandet är i avtagande. I detta sammanhang är det dock en fråga, som jag gärna vill ställa direkt till inrikesministern. Har det verkligen ställts resurser till förfogande, så att sådana .här bostadsförbättringslån kan åstadkommas? Då det gäller statligt kreditstöd till flerfamiljshus redovisar inrikesministern i svaret att sådant stöd utgår »endäst till nybyggnad och sådan ombyggnad som medför en väsentlig ökning av bostadsvärdet». Detta är i och för sig tacknämligt, men jag tror att man behöver gå ett steg längre. Ett flerfamiljshus kan i stort sett vara väl underhållet men behöva moderniseras på olika sätt. Fastighetsägaren kan inte utföra moderhiseringen med de hyror som bostadsbeståndet betingar, och så blir det inget gjort, utan fastigheten får kanske förfalla — till ingens glädje. Det är i vissa fall möjligt att genomföra en modernisering med i förhållande till fastighetens allmänna tillstånd ringa kostnader. Men får fastighetsägaren då också ta ut de ökade hyror som en sådan upprustning kan föranleda? Det är härvidlag som visst motstånd möter från myndigheternas sida. Man blir, herr talman, understundom förvånad över de låga hyreskostnaderna i äldre moderniserade hus. Jag har haft tillfälle att göra sådana konstateranden i vissa sammanhang vid besiktning av en del fastigheter för sekundärkommuns behov. De stora, rymliga och väl utrustade lägenheter som finns i dessa fastigheter och för vilka hyran ibland uppgår till endast hälften av de hyreskostnader, som skulle uppkomma vid nybyggnation, är givetvis starkt efterfrågade. Som jämförelse kan man fråga sig hur människor i fortsättningen skall ha möjlighet att erlägga de hyror som nu tillämpas och kommer att tillämpas i den fortgående nyproduktionen. Jag tror att det genom en långivning för renovering av äldre hus, liknande den som gäller för nyproduktionen, skulle vara möjligt att tillföra bostadsmarknaden en mängd lägenheter till billigare pris — lägenheter som skulle kunna bebos exempelvis av barnfamiljer som behöver större utrymme. Jag ber därför att få tacka statsrådet för den positiva inställning i denna fråga som han: ådagalägger, då han i svaret påminner om sitt uttalande i förra årets statsverksproposition »att en sådan kreditgivning borde kunna medverka till att öka upprustningen inom beståndet av flerfamiljshus och därmed dämpa behovet av ersättningsproduktion». Jag hoppas att resultatet av den utredning som nu pågår inom bostadsstyrelsen och som statsrådet åberopar snart skall kunna redovisas och att inställningen därvid visar sig positiv.

Herr talman! Det besked som inrikesministern lämnat med anledning av herr Berglunds interpellation är av stort värde för de rena landsbygdskommunerna när det gäller möjligheterna för äldre pensionärer att erhålla ifrågavarande lån. Det är också viktigt att de kommunala initiativen i dessa frågor kan vidareutvecklas. Jag tror det är möjligt att via samordning över de kommunala organen skapa en aktivitet ute i kommunerna. Jag har ofta funderat över utvecklingsmöjligheterna härvidlag. Det är i och för sig anmärkningsvärt att det skett en ökning av låneverksamheten från 5000 lägenheter årligen till nu cirka 17 000 lägenheter. Jag tror att antalet skulle kunna ökas ytterligare om det blev en kommunal samordning och om kommunala initiativ i dessa frågor kunde tas. På vissa områden torde det också finnas utrymme för en medverkan från länsbostadsnämnderna när det gäller att aktivisera kommunerna — då skulle kräfttag kunna tas och förbättringen av åldringarnas bostadsförhållanden kunna ske i betydligt snabbare takt. Därigenom skulle också en sanering av det gamla bostadsbeståndet kvickt kunna åvägabringas.
Herr talman! Jag kan komplettera mitt svar med att säga att den utredning, som jag omnämnde i slutet av svaret, har kommit i dag. Vi skall därför nu i departementet överväga om vi i den bostadsproposition som vi har aviserat kan ta in några förslag som också gäller förbättringslåneverksamheten. I övrigt vill jag säga att denna verksamhet har rönt ett mycket stort intresse. Det är möjligt att det, som herr Björk säger, skulle kunna gå att stimulera till ytterligare ansträngningar ute i kommunerna. Jag erinrar bara om att när vi först begärde att i någon mån få vidga verksamheten, räknade vi med ett anslag på 30 miljoner kronor per kalenderår. Nu har vi föreslagit riksdagen att bevilja 100 miljoner till samma verksamhet. Under tre å fyra år har detta behov ökat i så utomordentligt hög grad, och det tycker jag är glädjande. Många äldre människor, som kanske eljest skulle ha sökt sig en ny bostad i någon tätort, har genom denna förbättring funnit det möjligt att stanna kvar i den bostad de har. bebott under lång tid, i den miljö som de kanske har kommit att trivas i. De slipper på det sättet att flytta, vilket jag tror är av utomordentligt värde. | Till frågan om detta anslag räcker, om verkligen resurser har ställts till förfogande, skulle jag vilja säga att vi har försökt anpassa anslagsramen efter det växande behovet, efter det intresse som redovisas från kommunerna. De 100 miljoner kronor som vi begär och som jag hoppas riksdagen kommer att gå med på beräknas vara tillräckliga för att tillmötesgå kommunernas och de enskilda människornas önskemål. Det är viktigt att komma ihåg att det antal bostäder som skall bli föremål för förbättring inte är outtömligt, framför allt då det gäller egnahem. Om jag inte missminner mig beräknade man efter den senaste bostadsräkningen att ungefär 120 000 lägenheter, bebodda av äldre människor, var i sådant skick att de borde bli föremål för en särskild bedömning. Denna bedömning har utfallit så att ungefär 60 000 av dessa lägenheter skulle vara i sådant skick att de med en förbättring skulle kunna godtas såsom bostäder för äldre människor. Om alltså 60 000-—70 000 lägenheter på detta sätt kan förbättras och om vi kommer upp i en långivning avseende cirka 15000 per år, så bör 'det vara möjligt att inom relativt kort tid genomföra den förbättringsverksamhet som här är avsedd. Vi får sedan diskutera om vi skall genomföra en motsva
Herr talman! Anledningen till att jag ställde frågan beträffande resurserna var, som kanske har framgått under hand, att då man har gjort de behövliga undersökningarna om möjligheterna till bostadsförbättringslån och kommit till länsbostadsnämnderna, har man fått svaret att det inte finns några pengar. Det kan naturligtvis vara så, men med den ökning av anslaget som statsrådet här redovisat — från 30 till 100 miljoner — kanske detta förhållande kommer att elimineras så småningom. Jag skulle emellertid i anslutning till vad herr Björk sade också vilja understryka att det i kommunerna på länsbostadsnämndernas initiativ har gjorts oerhörda ansträngningar för att inventera åldringarnas bostadsbestånd. Kommunerna har i detta sammanhang lagt i dagen en kolossal aktivitet för att försöka klarlägga de mest angelägna fallen och bearbeta dem. Jag kan inte erinra mig att man har mött motstånd då det gällt anslag, men det kan hända att så har skett i andra kommuner. Vi får hoppas att detta anslag så småningom blir anpassat till det behov som föreligger. Jag vill än en gång betona hur oerhört aktuell frågan om flerfamiljshusen är. Jag är glad över att utredningen nu har kommit och hoppas, som sagt, att resultatet skall bli positivt.

Herr talman!

All inblandning däri, som har det minsta av tvång eller överhöghet över sig, borde i demokratiens namn bannlysas. Detta borde vara en alldeles självklar princip. Men tyvärr, herr talman, är det inte någon självklar princip. Vi bryter mot den principen, både i religiöst och i politiskt avseende. Människor måste begära sitt utträde ur en statskyrka, fast de aldrig gjort den minsta ansats för att komma in i den, och på fackföreningssammanträden kan ett sjuttiotal människor ansluta 6 000—7 000 andra till ett politiskt parti utan att dessa människor kanske ens har reda på att de blivit medlemmar däri. Någon gång inträffar att man får en riksdagsman med i notvarpet, och det säger tillräckligt om det oefterrättliga i systemet. Detta är inte demokrati utan en elak parodi på demokrati. Konstitutionsutskottet kämpar nu emot motionen liksom man gjorde i fjol. Det sägs att vi skall vänta på kyrka—Sstat-utredningen och inte ingripa i fackföreningarnas fria rätt att själva besluta. Det svaret är ungefär som goddag — yxskaft. Vad än kyrka— stat-utredningen kommer fram till — och någon gång skall den väl komma till något resultat — behövs här en ga ranti mot obehörig anslutning. Det behövs utrymme för en dokumentation av den fria viljan på detta område, där den fria viljan av skilda anledningar har haft svårt att kunna ta sig uttryck. Naturligtvis skall fackföreningarna ha all rätt att själva besluta — det har aldrig varit tal om annat. Men varför skulle fackföreningarna ha någon speciell rätt att besluta om sådant som våldför sig på demokratien? Ingen förening i detta land — det må vara fackförening eller annan — skall ha privilegiet eller, som jag hellre skulle vilja säga, belastningen att få göra det. Nu finns, herr talman, i år en särskilt intressant aspekt på detta ärende som vi inte hade i fjol. Samtliga skånska socialdemokratiska riksdagsmän i denna kammare utom en, herr Adamsson, har väckt en motion, nr 163, angående »upptagande av namn på kandidatlista vid allmänt val». Det är en mycket bra motion, och jag skall stödja den när vi kommer så långt.

Så sägs det i motionen — och då hårdnar språket ytterligare: »Det inger sålunda starka betänkligheter att den enskilde saknar skydd mot att hans namn och anseende utnyttjas för syften, som han själv inte sympatiserar med eller är motståndare till. Veder börande vållas inte sällan — vilket erfarenheter ger belägg för — betydande obehag. — — — En annan allvarlig aspekt på företeelser av det nämnda slaget är att de bland allmänheten kan vara ägnade att misskreditera såväl det demokratiska styrelseskicket som politiken.» Jag tycker det är bra sagt, och jag kan instämma däri. Dessa ord skulle kunna användas även i min motion. Mina <socialdemokratiska vänner i Skåne och jag skulle kanske ha kunnat ena oss; vi är tydligen inne på samma tankegång — bara litet olika led. Vad vi alla går till storms mot är detta manipulerande med människor som schackpjäser i ett politiskt spel. Det är rätt konstigt att herrar och damer motionärer, som så löftesrikt svingar sig upp till dessa demokratiens höjder, plötsligt åker rutschbana ned i demokratiens källarregioner, där vi har kollektivanslutningen. Tydligen är det någon sorts kollektiv personlighetsklyvning — ett intressant spörsmål som jag emellertid inte skall försöka reda ut här. Faktum kvarstår, nämligen att motiveringarna i denna motion av socialdemokratiska skåningar passar mycket väl in på vad jag är ute efter, nämligen att man utan människornas vetskap använder deras namn i syften som de inte instämmer i. Jag vill inte att människor skall skrivas in i politiska partier utan att de är med på det, och de som står bakom motionen II:163 vill inte att enskilda personers namn skall upptagas på valsedel utan vederbörandes eget medgivande och vetskap. Det rör sig alltså helt enkelt om ett tidigare och ett senare led i samma tankegång, men de skulle ju kunna kombineras. Rent praktiskt vore väl annars det bästa att först låta fackföreningarna skriva in en mängd människor och sedan välja ut de lämpligaste samt sätta upp deras namn på valsedlar. Men kan vi ändå inte vara ense om att vi skall värna demokratien när helst den angrips, oavsett om det gäller att ta upp namn på valsedlar eller att skriva in människor i partier? Skulle inte någon av de många kampgrupper som socialdemokratien nu är i färd med att drapera sig i — rödgardister och vad de kallas — kunna få till uppgift att främja demokratien på hemmaplan? Stora socialdemokratiska tidningar är ju motståndare till kollektivanslutningen, både den religiösa och den politiska. Och jag undrar om de som nu talar för kollektivanslutning menar att också de socialdemokratiska tidningarna är ute efter den fria rätten för fackföreningarna att besluta. Det talas ofta, herr talman, om att vi skall skriva in parlamentarismen i grundlagen. Och visst skall vi göra det. Men skulle det verkligen vara något fel om vi i denna grundlag också skrev in några rader om att demokratien skall skyddas, skrev in en garanti för demokratien i detta avseende? Ty var skall demokratien skyddas om inte i grundlagen? Herr talman! Med dessa ord skall jag, utan alltför stor optimism, be att få yrka bifall till motionen II: 7.

Herr talman! Herr Sjöholm är den ståndaktige tennsoldaten och kommer igen i år med samma motion som han väckte vid förra årets riksdag. Och heder åt honom för det! När herr Sjöholm vill komma den s.k. kollektivanslutningen till livs sammanför han emellertid två ojämförliga frågor, nämligen anslutningen till religiöst samfund och anslutningen till politiskt parti. En sådan sammanställning haltar hjälplöst. Å ena sidan gäller det omyndiga — barn .— som enligt lag och förordning skall: stå under andras tillsyn och vård, å andra sidan gäller det myndiga personer som både kan och skall handla å egna vägnar. I det senare fallet -— alltså vad beträffar partianslutningen — är jag överens med herr Sjöholm, bortsett från att jag inte tror att lagstiftning är rätta vä gen. Man kan komma fram genom personlig överenskommelse. Och har herr Sjöholm bara tålamod kommer han nog att få uppleva detta. Men eftersom herr Sjöholms ytliga argumentering i den religiösa frågan kan verka bestickande vill jag gå litet närmare in just på den. Motionären vill göra gällande att rätten till utträde ur kyrkan är en akt i efterhand och därför måste betraktas som en halvmesyr. Han menar att inträdet i kyrkan är primärhandlingen, där individens fria vilja avgör kyrkotillhörigheten. Allt detta kan verka bestickande, om man betraktar frågan rent formellt. Men vad är det i realiteten som sker? Låt mig, herr talman, ta upp tre typfall som kan komma i fråga. För det första: Vad sker med barn som på grund av föräldrarnas kyrkotillhörighet tidigt upptages i kyrkan? Ja, beroende på föräldrarnas intresse får somliga barn en medveten kristen kyrklig fostran, medan andra barn får en fostran som inte ger dem någon reell upplevelse alls av en samfunds tillhörighet. För det andra: Vad sker med barn som inte tillhör svenska kyrkan — jag avser de fall där föräldrarna tillhör annat kristet samfund? Under förutsättning att föräldrarna har ett religiöst intresse växer deras barn in och upp i den kyrka föräldrarna tillhör. Genom deltagande i söndagsskola, juniorverksamhet, ungdomsarbete m:; m. och på grund av den kristna andan i hemmet måste barnen få en reell känsla av samfundstillhörighet som ställer det formella medlemskapet helt i skymundan. Det är en lek med ord att i ett sådant fall tala om individens självständiga ställningstagande. Ställningstlagandet grundar sig självfallet på riktande åtgärder i barnens miljö, d. v. s. fostran, och detta är helt i sin ordning. För det tredje: vad sker med barn till föräldrar som icke tillhör svenska kyrkan och icke något annat samfund heller utan som representerar en sekulariserad miljö? Det torde vara en ren fiktion att en dylik miljö skulle vara fri från dogmatiska ställningstaganden och värderingar. Åskådningen i en dylik miljö står inte sällan i bestämd frontställning mot den kristna livsuppfattningen, och de föräldrar torde vara få, om ens några, som inte medvetet elier omedvetet försöker påverka sina barn i riktning mot sin egen uppfattning. Även om dylika föräldrar inte skulle förmedla någon aggressiv inställning till den kristna kyrkan torde man kunna utgå från att de genom sitt eget uppträdande avsnör sina barn från den religiösa sektorn och därmed hindrar dem från ett självständigt ställningstagande. Barn i sådana hem har därför samma möjligheter att automatiskt bli indragna i föräldrarnas ideologiska krets som barn till kristna föräldrar. Det är i alla tänkbara ideologiska sammanhang mer eller mindre oegentligt att tala om barnens fria val av livsåskådning. Europarådets konvention om föräldrars rätt att ideologiskt prägla barnens fostran rimmar därvid väl med vad som naturligen sker i en fri demokrati. Det nödvändiga korrektivet, som verkligen slår vakt om individens 'frihet att följa sin egen framväxande övertygelse, är just rätten till utträde ur en kyrka eller ett annat ideologiskt sammanhang, en; rätt som i religionsfrihetslagen. bara garanteras den som tillhör svenska kyrkan. Detta behov kan dock vara minst lika angeläget när det gäller andra här nämnda ideologiska sammanhang. Det reella inträdet kommer man inte åt och så bör inte heller ske, om man vill slå vakt om föräldrars rätt att fostra barnen ideologiskt. Den frihet herr Sjöholm vill åstadkomma garanteras inte genom ett formellt inträde men väl genom en lagstadgad utträdesrätt. Det är inte. tillräckligt att bara avstå från inträde. Det fordras en akt av positivt handlande. Herr Sjöholm anför vidare, både i sin motion och i sitt anförande i dag, att han inte är tillfredsställd med utskottets hänvisning till: utredningen kyrka—Sstat. Han anser att även i händelse av en skilsmässa mellan staten och kyrkan måste det finnas garantier mot obehörig anslutning till religiöst samfund. Inför sådant tal blir man verkligen betänksam. Skulle inte en fri kyrka ha rätt att — som nu är fallet — räkna barndopet som i egentlig mening samfundsgrundande? Det synes mig kränkande för tankeoch trosfrihet att förmena den en sådan rätt. Vad vore det för slags liberalism? Samfundstillhörigheten i svenska kyrkan har sin grund i en kristen människosyn, nämligen den att alla människor står under Guds nåd. Vem har rätt att beröva en annan människa hennes människosyn? Får jag ta ett exempel från annat håll: Om jag anser att herr Sjöholm är en bra karl, kan han visserligen bestrida det och åberopa en alldeles speciell sakkunskap på området, men han kan inte förhindra mig att hysa den åsikten. Om han gör så, förnekar han fundamentala: liberala och demokratiska värden. s Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till: utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Sjöholm ansåg att kammaren borde vara helt enig med honom om det skydd han vill ha infört i grundlagarna på det område det här gäller. Först vill jag konstatera att utskoitei är enigt om att en reglering av formerna för anslutning till politiskt parti och religiöst samfund icke bör införas i någon ny grundlag. Utskottet är också helt enigt om att detta inte är något uppdrag för grundlagsberedningen. När i fjol denna fråga debatterades och blev föremål för omröstning i kammaren, var det bara herr Sjöholm som förfäktade den meningen. Med anledning av herr Werners anförande vill jag säga, att han på ett synnerligen briljant sätt förklarade betydelsen av en utträdesrätt. Han drog emellertid inte konsekvenserna av sitt resonemang, ty utträdesrätten — den fråga vi diskuterar när det gäller kollektivanslutning till politiskt parti -— finns på detta område lika klart uttalad som på det religiösa området. Det är lika möjligt för varje medlem att själv begära utträde ur partiet, om vederbörande så önskar. I sitt anförande tog herr Sjöholm upp ett aktuellt fall. Det gällde herr Åkerlind. Denna sak har gjorts till en stor politisk diskussionsfråga just nu. Vad är då kärnpunkten i den diskussionen? Jo, kärnpunkten är huruvida herr Åkerlind, innan han i år fick den aktuella broschyren i sin hand, hade kännedom om det beslut som fattats av Byggnads avdelning i Uppsala eller inte. Denna sak gäller helt de interna förbindelserna mellan avdelningen och herr Åkerlind i Knutsby, ordförande i sektionen på platsen och namne med riksdagsledamoten här i kammaren — om det i detta sammanhang föreligger några andra förbindelser är mig obekant. Efter att ha blivit informerad om hur avdelningens beslut tillkommit måste jag säga att det är egendomligt att det tagit så lång tid för herr Åkerlind att få uppgift om det rätta förhållandet. Om det är så som herr Åkerlind säger, bör han allvarligt diskutera denna fråga vid sektionens nästkommande sammanträde. Enligt vad som framgått av handlingarna visar det sig att sedan avdelningens beslut fattats meddelande utgått till respektive sektionsordförande, som i sin tur har till uppgift att upplysa medlemmarna därom. Vid tillfället i fråga fördes också en livlig diskussion på avdelningen. Några av avdelningens medlemmar hade nämligen reserverat sig, vilket visar att de kände till den beslutade anslutningen — men uppenbarligen gjorde inte herr Åkerlind det. Sålunda diskuterades den tanke, som herr Åkerlind fört fram i den allmänna diskussionen, nämligen att avgifterna från dem som reserverat sig skulle användas för ändamål som vederbörande själv anvisade. Det beslöts också att medlen skulle användas till studieverksamheten. Efter ett 25-årigt ledamotskap i en av landets största arbetarkommuner känner jag väl till frågan om kollektivanslutningar och hur den handlägges. Under hela min tid har det aldrig förekommit ett ärende av den karaktär som herr Åkerlind nu fört fram till allmän diskussion. Det har alltid varit möjligt för medlemmarna att i vanlig ordning reservera sig, och de har också fått kännedom härom i samband med det fattade beslutet. Jag är den förste att beklaga om i det aktuella fallet ärendet inte har handlagts på det sätt som alla berörda parter ändå önskar. Mot avdelningsstyrelsen kan ingen anmärkning riktas mot det sätt varpå frågan har handlagts. Herr Sjöholm ansåg att det resonemang som föres i motionen nummer 163 sammanfaller med hans eget resonemang i denna fråga. Det finns emellertid en väsentlig skillnad. Med nuvarande lagstiftning har man inte, om man har blivit uppsatt på ett partis valsedel, någon möjlighet att reservera sig och att avsäga sig uppdraget förrän valet förrättats. Herr Sjöholm är, som herr Werner uttryckte det, den ståndaktige tennsoldaten. Den fråga han här tagit upp har diskuterats vid ett par tillfällen tidigare, men med min kännedom om herr Sjöholm föreställer jag mig att den återkommer även framdeles. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets enhälliga hemställan.
Herr talman! Det är betecknande och anmärkningsvärt att man här finner herrar Adamsson och Werner kämpande på samma barrikader — eller man kanske närmast bör tala om en ohelig allians. Herrarna slåss från olika utgångspunkter för samma sak. Ni slåss för vissa privilegier som ni har skaffat er, nämligen att kunna mota in människor där ni vill ha dem utan att de själva skall få bestämma. Det säger tillräckligt mycket om det underliga i det hela, att ni från så skilda utgångspunkter kan vara så eniga om det demokratiska i ett sådant system. Herr Werner känner nog bättre till det än jag, men jag tror att det står någonstans att »tron skall göra: er fria». Jag undrar när herr Werner skall bli. så fri att han vill ha frihet på detta område. Det är nämligen det enda jag syftar till i min motion. Och den kommer säkerligen igen, herr Adamsson, ty om man anser sig ha rätt kämpar man så länge man kan. Ingen människa skall tvingas, ingen människa skall utestängas. Givetvis skall alla som vill det få vara med i det socialdemokratiska partiet eller i ett religiöst samfund. Helst bör det emellertid då inte förekomma några privilegier för vissa riktningar. Det tycker jag är demokrati. Herr Werner talar här mest om barn och omyndiga, liksom om det skulle vara mindre stötande att man behandlade dem på ett oriktigt sätt. Det kan jag inte fatta. Dessutom träffar inte herr Werners kritik det jag vill komma åt. Med mitt system skulle nämligen så småningom ingen människa, vuxen eller barn, vara med i något religiöst samfund utan att själv ha gått med. Jag vet inte om det är en kristen tanke att man skall upphöja "slentrianen till högsta dygd, att ljumheten skall triumfera och att man bör låta människor vara litet hur som helst, bara man får dem med. Som herr Werner vet brukar det talas om förrättningskristendom. Den inne bär att människor utnyttjar kyrkans tjänster utan att inlägga någon djupare innebörd i det. Det finns sociologiska utredningar om den saken, såsom herr Werner nog mycket väl känner till. Herr Werner framställer rätten till utträde som en stor sak ur frihetssynpunkt, en demokratisk grundpelare. Det är verkligen en bräcklig grundpelare. Det är alltså över rätten till utträde vi skall vara så stolta. Men varför skall man begära sitt utträde ur något som man aldrig har begärt sitt inträde i? Skulle vi genomföra samma ordning på samhällslivets skilda områden, skulle det bli nog så besvärligt. Jag menar att en fri människa bör få vara med där hon vill vara med. Där hon inte vill vara med skall hon heller inte vara med och därför inte behöva begära sitt utträde. Det är en absurditet att man skall begära utträde ur någonting som man aldrig begärt att få komma in i. Att jag vill få in en bestämmelse i grundlagen beror på att jag menar att grundlagen skall skydda demokratien. Där kan man ha en allmän regel som säger att varje människa skall ha fullständig personlig frihet att bestämma hur hon skall ställa sig i åskådningsfrågor av politisk eller religiös art. Vad skulle det ligga för fel i det? Herr Adamsson vill kanske svara på frågan, om det skulle göra något ohägn eller någon skada. Ni kan möjligen säga att det vore onödigt, men Ni kan inte säga ati det uppstår någon skada om man på detta sätt slår vakt kring den enskildes frihet. Till herr Adamsson vill jag säga att det är riktigt att det i fjol inte var så många som röstade för motionen, men inte, heller förnuftet brukar trampa fram i kollektivet. Vad herr Adamsson kan haka sig fast vid är en rätt för en fackföreningsmedlem att reservera sig — det är den stora frihet som vi skall slå vakt om. Det finns dock en förnuftsmässig motivering bakom motionen 163, nämligen den som uttrycks så väl med orden att man inte skall få behandla människor så, att man tvingar dem med i politiska sammanhang utan att de själva vill vara med. Motiveringen i motion 163 sammanfaller nära med syftet i min motion, och det är huvudsaken — om det sedan kan skilja sig i några små formella detaljer om reservationsrätt är ovidkommande.

Herr talman! Jag har levat i den tron tidigare, att herr Sjöholm visste vad han talade om, men nu visar det sig att han inte gör det. Reservationsrätten inom = fackföreningsrörelsen är en rätt till reservation mot beslut om anslutning till partiet och en rätt för den som kommer med i en fackförening att säga ifrån att han inte vill tillhöra det socialdemokratiska partiet. Följaktligen kommer ingen med i det socialdemokratiska partiet som avger reservation från början. Det är detta som inte har fungerat i fallet Åkerlind, med eller mot hans egen vilja.

Herr talman! Herr Adamsson säger att det aldrig tidigare har hänt att något fall liknande herr Åkerlinds har förts till allmän kännedom på det sätt som nu har skett. Men, herr Adamsson, det beror väl på att ingen riksdagsman i något annat parti än det socialdemokratiska tidigare har kollektivanslutits på det sätt som nu skett, i strid mot det socialdemokratiska partiets stadgar.

Herr talman! Herr Sjöholm fröjdar sig över den oheliga alliansen — vad det nu kan vara för glädje för honom! Låt mig ta upp ett yttrande av herr Adamsson beträffande utträdesrätten, där han påstår att jag skulle brista i konsekvens genom att inte vilja tillämpa utträdesrätten även beträffande partitillhörighet. Nu är det väl ändå så att utträdesrätten inte borde vara aktuell i partisammanhang, eftersom man inte föds in i ett yrkessammanhang — detta skedde möjligen på skråväsendets tid, och där må också den politiska utträdesrätten höra hemma! När det gäller kristna samfund, vill jag säga att man föds och fostras in i ideologiska sammanhang. Där står av naturliga skäl inget annat till buds än utträdesrätten. Jag vill fråga: Hur är det med herr Sjöholms egna barn? De är väl också införsatta i en ideologisk gemenskap med föräldrarna och famil Inte skall man väl kalla fostran för slentrian. Vi ger våra barn de kristna värderingarna. Att fostra barn — när har det blivit slentrian? Att föräldrarna bär sina barn till dopet — vågar man kalla det slentrian? Inte vill väl herr Sjöholm påstå att herr Sjöholms föräldrar och mina föräldrar handlade av slentrian den gången de bar oss till dopet? Herr Sjöholm går inte särskilt mycket på djupet i sin argumentering. Det är litet fäktande i det blå, tycker jag. Visst låter det imponerande att ta Skriftens ord till hjälp, men citera rätt, herr Sjöholm! Det står inte: »Tron skall göra eder fria», utan det står: »Sanningen skall göra eder fria», och det är väl därför herr Sjöholm själv måste krångla så förfärligt här i talarstolen. När vi har realiserat herr Sjöholms samhälle, skall det då vara förbjudet för föräldrar att ta sina barn med till kyrkan eller till bönhuset och att ge dem de kristna värderingarna? Detta är precis vad som utgör den reella anslutningen till ideologisk gemenskap.
Nej, herr Werner, det är inte en fråga om utträdesrätt, utan det är en fråga om rätt att reservera sig mot anslutning till socialdemokratiska partiet, och det är den saken som inte har fungerat alldeles tillfredsställande i fallet Åkerlind. Han har haft för dålig kontakt med sin namne inom sektionen i Knutby. Att kasta ut påståendet, att anslutningen till partiet har skett i strid mot SAP:s stadgar utan att ange vilken punkt man syftar på, är litet djärvt. Jag vill emellertid ha sagt att enligt vad som framgått har ärendet behandlats helt enligt Svenska byggnadsarbetäreförbundets stadgar. Fackföreningen är 1 detta fall en suverän organisation, och den har begärt inträde i det socialdemokratiska partiet för sina medlemmar. Fråga uppstår då, huruvida handläggningen av ärendet inom fackförbundet varit den stadgeenliga. Enligt vad jag har kunnat finna har den varit det. Det har brustit på en punkt: sektionsordföranden i Knutby kallade inte till sammanträde för att lämna meddelande om det beslut som fattats i början av förra året.

Herr talman! Ett yttrande i herr Sjöholms första inlägg har föranlett mig att begära ordet. Han talade om en mycket bestämd personlighetsklyvning bland de skånska riksdagsmännen, och jag vill gärna medge att en sådan kan förekomma; vi har nästan bevis för det. Herr Sjöholm har i alla sammanhang uttalat att han är republikan, men häromdagen röstade han för kvinnlig tronföljd. Vore det inte skönt med en liten undersökning för att se var personlighetsklyvningen sitter djupast, herr Sjöholm? Denna herr Sjöholms frihetskärlek — som nästan övergår till porr — denna fruktansvärda omsorg om de stackars fackföreningsmedlemmar som blir kollektivanslutna står en nästan upp i halsen. Herr Sjöholm kan vara alldeles lugn för deras själar. De bestämmer helt och hållet själva, om de skall ansluta sig eller ej. Jag förfäktar, herr Sjöholm, att varje medlem i en facklig organisation har denna rätt att själv bestämma hur han vill ha det. Det finns emellertid flera andra organisationer. Varför angriper inte herr Sjöholm dem? Fråga Sveriges läkare om de är alldeles fria i sin anslutning! De anslutes direkt genom förbundet till SACO. Hur kan det komma sig? Fråga Sveriges arkitekter hur de har det! De anslutes också direkt till SACO och har inte den minsta möjlighet att säga att de inte vill vara med, ty de skall vara med. Det är bara de stackars LO-medlemmarna som herr Sjöholm är så förfärande rädd om. Jag kan försäkra honom att de förvisso har förmåga att ta vara på sig själva i dessa stycken. Att de anser det med sina intressen förenligt att tillhöra det socialdemokratiska partiet borde det inte behöva råda något tvivel om, när man sett hur utvecklingen har gått i vårt land. Därför tycker jag att herr Sjöholm skall stoppa ned resonemanget om frihet för människorna. Jag skulle tro att han helst » accepterar den frihet som innebär att alla människor gör som herr Sjöholm vill. De är inte riktigt detsamma.

Herr talman! Jag tänker i huvudsak inte ta del i denna debatt; jag har gjort det tidigare i år, och det må räcka för mig. Jag har bara en liten fråga att ställa till herr Sjöholm, eftersom jag plötsligt blev mycket intresserad av hans syn på framtiden när det gäller anslutningen till kyrkan. Han röjde sina planer när han sade att hans syfte är att vi en gång skall komma därhän att ingen människa är medlem i något kyrkligt samfund utan att själv ha begärt sitt inträde. Men, herr Sjöholm, när vi en gång har nått så långt att ingen har fötts in i kyrkan och denna inte har några andra medlemmar än de som själva vid någorlunda mogen ålder har begärt sitt inträde, hur ställer sig det då om ett föräldrapar just efter moget övervägande begär inträde i kyrkan? Har de, enligt herr Sjöholms sätt att se, inte rätt att ta sina ett-, tvåtreeller fyraåriga barn med sig in i samfundet? Detta måste med häns synsätt vara inkonsekvent. Man kan väl inte heller gärna tillåta föräldrarna att skriva in sina barn i en kyrklig söndagsskola, ty därmed är de faktiskt anknutna till samfundet. "Menar herr Sjöholm att ingen människa i Sverige i framtiden någonsin 'skall kunna tillhöra en kyrka eller annat religiöst samfund utan att vid lägst femton års ålder — för att nämna den nuvarande utträdesgränsen — själv ha bestämt sig för det? Blir med andra 'ord kyrkan barnförbjuden?

Herr talman! Jag trodde aldrig att jag skulle behöva uppleva den dag när jag skulle stå i denna talarstol och läsa ur de socialdemokratiska partistadgarna för herr Adamsson, Det står på sid. 38 i SAP:s stadgar att medlem som an politiskt parti eller uppträdande met partiet vid allmänt offentligt val» skall kunna uteslutas.

i annat politiskt parti eller verkande mot partiet vid val,
Herr talman! Först 'vill jag säga att herr Carlshamre inte har läst min motion, ty där står det liksom i fjol mycket tydligt att barn under 16 år skall tillhöra samma samfund som vårdnadshavaren. Det är inte alls något problem; kyrkan skall således inte barnförbjudas. Herr Adamsson sade att man skulle veta vad man talar om, men dessa ord borde han ha riktat till sin kamrat herr Henningsson litet bakom sig. Häromdagen diskuterade vi inte problemet monarki —republik. Åtminstone deltog inte jag i någon sådan omröstning, och har herr Henningson gjort det, måste det ha varit någon annanstans än i riksdagen. Här i kammaren dryftade vi då, vilket mycket starkt framhölls av många talare eftersom det fanns en del som ville blanda bort korten, om vi när vi har monarki skall ha kvinnlig tronföljd. Jag röstade för kvinnlig tronföljd. Jag är republikan men kan inte ensam åstadkomma ett republikanskt stats skick. Med det stora socialdemokratiska motståndet — ni vet ju inte vad ni vill — fruktar jag att vi kommer att få behålla monarki under en ganska lång tid framåt, och då skall vi inte göra någon skillnad mellan man och kvinna. Det skall inte bli någon könsdiskriminering vare sig då det gäller hög eller låg utan vi skall ha demokrati från kungahuset och ner. Det var alltså detta vi talade om, herr Henningsson, och ert argument är således fullständigt förfelat i detta sammanhang. Jag förstår mycket väl herr Henningsson när han säger att kollektivanslutningen står honom upp i halsen — jag tycker också den borde göra det vid det här laget. Herr Henningsson och andra går här som katten kring het gröt och talar inte om huvudsaken utan om att det finns reservationsrätt. Herr Adamsson t.ex. sade att ingen kommer in som inte vill, vilket är fullkomligt felaktigt. Det finns en mängd människor som inte vet att de blivit medlemmar, de blir inte ens kallade, och jag känner personligen flera som inte vetat om att det varit sammanträde. Det har blivit värre nu med de stora avdelningarna. Hur kan herr Adamsson då säga att det finns en garanti för att man inte kommer med om man inte önskar? Herr Werner, jag var inte glad åt den oheliga alliansen mellan er och herr Adamsson, men herrarna själva var det väl eftersom ni ingått den. För min del tycker jag att det var ledsamt, men alliansen håller visst på att spricka redan. Det som är slentrian, herr Werner, är naturligtvis att en mängd människor är med i ett samfund — låt oss säga statskyrkan — och räknas in i detia utan att ha gjort den minsta ansats för att få vara med. De har inte avgett någon viljeförklaring att de verkligen bekänner sig till statskyrkan. Häri ligger felet och det är detta som är slentrianen. Beträffande citatet vill jag framhålla att jag reserverade mig mot att jag möjligen citerade fel — man skall ju ha reservationsrätt. Det skulle alltså heta »sanningen» i stället för »tron», och det kan gå lika bra. Jag tror att det skulle vara mera sanningsenligt och mer i överensstämmelse med kyrkans syn att ha medlemmar, som man vet har kom : mit med av fri vilja och av övertygelse och inte av några andra skäl. Herr talman! Debatten börjar dra ut på tiden. Det viktiga är att slå fast att den enskilda människan ensam skall avgöra denna fråga. Sedan hjälper det inte att tala om reservationsrätt och annat, ty det är bara att kringgå problemet. I grundlagen bör det finnas ett skydd för den enskilda människans personliga frihet att själv få bestämma rörande dessa ting.
Herr talman! Jag vet inte hur jag skall uppfatta herr Åkerlinds replik. Hela tiden har jag utgått ifrån att herr Åkerlind, om han hade haft kännedom om beslutet i fjol, omedelbart skulle ha begärt reservation. Han vill nu. ha ärendet behandlat som ett uteslutningsärende. Detta är verkligen intressant, herr Åkerlind! Till herr Sjöholm vill jag säga att alla medlemmar som har kontakt med sin fackliga organisation får kännedom om vad som beslutas. I fallet Åkerlind har det brustit — den saken framstår som uppenbar när man tar del av handläggningen av ärendet. Men numera är ju alla medlemmar i avdelningen underkunniga om det beslut.som fattats.
Herr talman! Det finns en sorts ordyviga predikanter, om vilka man : brukar säga att de har för vana att utgå från texten för att aldrig mer dit återvända. Det är uppenbarligen den fataliteten herr Sjöholm råkat ut för. I hans motion står det mycket riktigt, att barnen skall följa föräldrarna, medan han i sitt första anförande sade att ingen människa i hans framtida idealsamfund skall kunna anslutas annat än efter eget ställningstagande. Nu har han alltså återvänt till texten, till motionen. Å andra sidan förstår jag då uppriktigt sagt inte vad motionen skall tjäna till, ty detta att barnen följer föräldrarna, det är ju exakt det som nu sker, herr Sjöholm. Barn till föräldrar, som icke är medlemmar av kyrkan, blir icke anslutna till kyrkan vid födelsen. Vad är det för skillnad mellan att föräldrarna låter barnen från födelsen följa dem in i det samfund de tillhör och att föräldrarna, kanske många år senare, efter moget övervägande begär inträde i kyrkan och därvid tar sina barn med sig in i samfundet.

Herr talman! Om herr Sjöholm menar att en övertygad republikan kan rösta för kvinnlig tronföljd, då är all debatt meningslös.
Herr talman! Det är riktigt, herr Henningsson, att det är meningslöst att tala om monarki eller republik i dag, ty den saken diskuterar vi inte nu — och det gjorde vi inte häromdagen heller. Vi kan mycket väl diskutera den frågan när det lämpar sig. Vad jag ville framhålla var, att vi inte bör ha någon könsdiskriminering. Men den tanken är tydligen herr Henningsson inte anhängare av. Det var emellertid med anledning av herr Carlshamres replik som jag begärde ordet. Detta är ingen »barnmotion». Bakom motionen ligger tanken att ingen vuxen människa skall automatiskt slussas in i ett samfund och tvingas begära utträde om hon inte vill vara med. Varje människa skall för att bli medlem i ett samfund begära inträde i samfundet. Men det är naturligtvis nödvändigt att man försöker lösa frågan om barnens samfundstillhörighet. Jag vill att var och en som vill bli medlem av ett samfund skall skriva en ansökan, men det lär vara svårt att få ett nyfött barn att skriva under en ansökningsblankett och därför har jag föreslagit att barnen, för att de inte fullständigt skall sväva i det blå, skall tillhöra samma samfund som föräldrarna.

Herr talman! Det där går inte ihop, herr Sjöholm, Det är bara barn som föds in i kyrkan. Man talar i kyrkan om en nyfödelse, men det är någonting helt annat. Vuxna människor föds aldrig in i kyrkan. Det förekommer icke att någon vuxen människa utan egen vilja anslutes till kyrkan. Det gäller uteslutande barn, och därför är detta i mycket hög grad en barnfråga.
Herr talman! Felet med herr Carlshamre är att han inte begriper att barn en gång blir vuxna.

Herr talman! Det är kanske synd att försöka dämpa denna munterhet; det är minsann inte alltför ofta som det förekommer munterhet i kammaren. Jag har emellertid begärt ordet därför att jag tycker att denna debatt är väldigt ensidig. Frågan om kollektivanslutning är i mycket hög grad — det kan man aldrig komma ifrån — en fråga om finansiering av politisk verksamhet. Man bör därför se denna fråga i relation till hur de politiska partierna över huvud taget finansierar sin verksamhet. Vi vet att både folkpartiet och högern och i viss mån även centerpartiet får ett väsentligt ekonomiskt stöd av bl.a. bolagen i vårt land. Det är klart att bolagen inte tar dessa pengar ur sin egen, d.v.s. aktieägarnas, ficka i egentlig mening, utan " de tar dem av de vinstmedel som under hand uppkommit. Dessa vinstmedel har i sin tur åstadkommits genom att köparna betalat för de olika varor och tjänster som dessa bolag lämnar. I egenskap av konsument vill jag ifrågasätta huruvida det är förenligt med företagens verksamhet att på detta sätt stödja politisk verksamhet anonymt — vilka företag som anslår pengar och till vilka politiska partier de går redovisas ju aldrig klart. Denna anonymitet vill jag brännmärka i denna kammare. Det vore skönt om vi kunde enas om ett förslag som gjorde att det blev uppenbart vilka bolagen är och till vilka partier de lämnar pengar. Det sättet att finansiera politisk verksamhet får inte glömmas bort i denna debatt. ka föreningsrörelse i mycket stor utsträckning centerpartiet. Men inte redovisas det offentligt på sådant sätt att vi kan följa det i detalj! även detta bör man ta upp och diskutera. Högern gör en stor affär av kollektivanslutningen som är ett sätt att finansiera politisk verksamhet, men man talar inte ett enda ord om det andra sättet att finansiera denna verksamhet. Det tycker jag man skulle göra innan man Över huvud taget börjar kritisera den form av finansiering av politisk verksamhet som kollektivanslutningen innebär.
Herr talman! Jag måste säga några ord även till herr Kellgren, som också han blandar in ovidkommande ting i diskussionen. Jag fruktade att vi skulle få höra det argument han anförde — det brukar ofta förekomma. Jag har inte vänt mig mot att fackföreningarna anvisar medel till socialdemokratiska partiet. Det är naturligtvis helt i sin ordning. Vad jag opponerat mig emot är att man ansluter människor. Vi skall inte blanda ihop människor och pengar, herr Kellgren. Om ett bolag anslår pengar till ett visst politiskt parti så är det en sak — det är klart att man kan diskutera det också, men det skall vi inte göra i dag. Men därför ansluter man ju inte dem som arbetar där eller aktieägarna till ett visst politiskt parti. Herr Kellgren och jag talar alltså inte om samma sak. För att det inte skall bli några missförstånd vill jag ännu en gång framhålla, att fackföreningarna givetvis får anvisa medel till vilket parti de vill. Men de skall inte ansluta fria människor till ett politiskt parti som dessa inte vill vara medlemmar i.
Herr talman! Herr Sjöholm har klart uttalat att han ingenting har emot att fackföreningarna anslår medel till socialdemokratiska partiet. Det han sä ger sig reagera emot är att man ansluter människor. Jag vet att man i den borgerliga propagandan försöker att göra gällande att anslutning till det socialdemokratiska partiet skulle innebära ett sådant väldigt tryck på människorna att rösta med socialdemokratien. Jag tror inte det har gällt i fallet Åkerlind, trots att han har varit ansluten till socialdemokratiska partiet. Jag tror inte han känt något sådant tryck. Jag tror att han har röstat med det parti som han företräder i kammaren. I motionen uttalades, såvitt nu var i fråga, att det vore högst tveksamt, om de politiska partierna skulle subventioneras av staten, och att i vart fall de nuvarande formerna inte kunde accepteras. Enligt motionärernas mening vore det nödvändigt att dessa former omedelbart omprövades.

Herr talman! Vi har nyss ganska länge diskuterat kollektivanslutningen, och det ärende vi nu skall behandla rör också en form av kollektivanslutning, i så måtto att man via debetsedein ansluter alla svenska skattebetalare till fem existerande partier. Man tvingar vederbörande att stödja de partierna, oavsett om han eller hon sympatiserar med partiernas idéer och arbete eller inte. Detta är i ett avseende ännu mera odemokratiskt än den fråga vi tidigare debatterade, ty här har man inte ens den ynkligaste reservationsrätt. Man kan ju inte reservera sig mot att betala skatt. Det hjälper inte mycket. I annat fall skulle det nog ha blivt populärt att göra det. Partistödet är och förblir odemokratiskt, och det borde vara omöjligt att praktisera i ett demokratiskt samhälle. Jag vill emellertid tillägga att de pengar som hittills delats ut — så långt jag kan bedöma från folkpartiets synpunkt — har använts på ett förnuftigt sätt, som inte i och för sig har skadat demokratien. Jag skulle t.o.m. kunna säga att pengarna har kommit demokratien till godo. Detta är givetvis gott och väl men sanktionerar inte det odemokratiska i själva systemet. Ingen människa i detta land skall kunna tvingas att betala pengar till en politisk propaganda, som hon inte sympatiserar med och som kan leda till ett samhälle utformat på ett sätt som hon inte vill ha det. Sedan makten en gång är fördelad har vi givetvis att ställa oss till efterrättelse vad som kan bli beslutat. Men i själva spelet om makten får inte figurera några tvångsvis uttaxerade pengar — det är elementär demokrati. Man får inte tvinga människor att stödja rikt " ningar som de inte personligen vill stödja. När partistödet beslöts sades det uttryckligen både från oppositionen och majoritetspartiet, att det var ett försök och att man skulle inhämta erfarenheter och lärdomar. Vart har de rösterna tagit vägen nu? Har de drunknat helt i klirret från dessa pengar som man samlat ihop från skattebetalarna? Jag tror att det finns risk att dövheten tilltar snarare än att den avtar, och jag tror att det nu är dags att pröva den erfarenhet vi vunnit av detta system med partistöd. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 232 i denna kammare som har just denna innebörd, att det nu är tid att ompröva förutsättningarna för partistödet.

Herr talman! Jag har satt mitt namn under en blank reservation efter utskottsutlåtandet i detta ärende och vill motivera åtgärden med några få ord. När man studerar den föreliggande motionen av herrar Rubin och Sjöholm, kan man förmärka oroande tveksamhet i argumenteringen, och det intrycket befästes ytterligare av det anförande herr Sjöholm nu höll. Han är alldeles uppenbart på glid från en tidigare ståndpunkt. I motionen ställer man sig nu inte längre kategoriskt och principiellt avvisande till partistödet. »Det synes högst tveksamt», skriver man, »i varje fall kan nuvarande former ej accepteras», »det måste bli andra former» Oo. s. Vv. Man rekommenderar en utredning och menar att den skulle kunna utföras hos grundlagberedningen. Det är denna halvhjärtade inställning som gör en ytterligt tveksam. I högern har vi vårt principiella ståndpunktstagande klart. Vi yrkar inte på någon utredning. Vi anser fortfarande att det beslut som i all hast kom till stånd hösten 1965 var principiellt felaktigt. Det må vara ett mycket allvarligt memento att vårt land nu är den enda demokratiskt styrda stat som ger de politiska partierna subsidier, sedan författningsdomstolen i Västtyskland förra året förklarat sådana olagliga. Det principellt felaktiga berör inte bara de politiska partierna utan också de enskilda medborgarna. Att tvingas att över skattsedeln betala underhåll åt partier som man anser ha en helt avvikande mening om fundamentala demokratiska sanningar måste vara ytterligt otillfredsställande. Därtill kommer det bekanta faktum, att vi har ett skärpt budgetläge och tvingas pruta på andra mycket viktiga äskanden. I annat sammanhang får vi tillfälle att återkomma till frågan om anslaget på 23 miljoner, och då kommer vi att göra gemensam sak, dock icke i dag.

Herr talman! En fri opinionsbildning är grundförutsättningen för att en demokratisk stat skall kunna fungera. Våra politiska partier skall ju vara väljarnas instrument; de skall kanalisera olika meningsyttringar inom folkopinionen och försöka förverkliga de åsikter och idéer som respektive väljare företräder. Det har sagts att partier är fria staters liv, och jag skulle vilja tillägga, att de därför också är fria människors liv. Tyvärr är det senare ofta inte med sanningen överensstämmande, utan partierna har många gånger i stället för att vara väljarnas tjänare blivit väljarnas despoter. Partiernas tjänstemän och befullmäktigade arbetar inte sällan i kraft av sin makt mer för det egna partiet som organisation — för att bibehålla det som varit och är — än för att förnya, föryngra och anpassa politiken till dagens och morgondagens samhälle. Kort sagt: våra politiska partier visar tendenser att i mångt och mycket bli självändamål. Varje förändring i opinionen som kan spåras — allra helst om det gäller partiet, det egna partiets suveränitet — ses med misstro av de personer som finner sin ställning, sina förtroendeposter hotade. Att främja de idéer och samhällsuppfattningar som ger partiet existensberättigande och utpekar dess framtidsmål blir tyvärr ofta av sekundär betydelse. Partisolidariteten blir lojalitet mot den organisatoriska ramen och mot partifunktionärer av skilda digniteter. Våra demokratiska oppositionspartier äger en gemensam grundsyn men har sedan länge förött sin kraft genom att sinsemellan konstruera upp meningsskiljaktigheter — meningsskiljaktigheter som inte funnits men som underblåsts av politiker som vill bevara allt vid det gamla. Framgångarna har endast bestått i att oppositionspartierna vid olika val bytt röster mellan sig, och de har aldrig totalt lyckats nå målet — en växling vid makten. Ännu fram i våra dagar har något gemensamt alternativ inte kunnat presenteras. Visserligen har vi borgfred, men våra väljare fordrar något mer — ett alternativ till den sittande regeringen. Socialdemokraterna har alltså decennium efter decennium kunnat sitta i orubbat bo och genom sitt långa regeringsinnehav och i avsaknad av en värdig samlad motståndare blivt alltmer maktfullkomliga — så maktfullkomliga att de även glömt väljarna. Mittenpartierna har gjort upp ett gemensamt program. Men att slå ihop partierna — nej, det skulle skrämma bort väljarna i vardera partiet, säger gamla konservativa politiker, väl bevandrade i taktik men ofta utan kännedom om väljarna. Väljarna blir inom parentes sagt bara populära vartannat år — när det är val. Vad som enligt min mening i dag skrämmer väljare är att partimönstret börjat återgå till det gamla vanliga på oppositionssidan. <Socialdemokratiska väljare, som inte längre gillar regeringspolitiken, kan inte finna ett samlat alternativ på :oppositionssidan. Många väljare har därför tröttnat på sina gängse partier. Allt fler talar om behovet av förnyelse i det parti vederbörande tillhör, och man röstar på det parti som man tycker minst illa om. Av vårt lands cirka 5 miljoner röstberättigade tillhör 1,4 miljoner något parti, men därav är — väl att märka — 0,6 miljoner kollektivanslutna. Många väljare talar t.o.m. om att det behövs en ny partibildning, medan gårdagens politiker gör allt för att konservera och bevara gamla partibildningar. Ett exempel på detta senare är det partistöd som i december 1965 klubbades i riksdagen. Förslaget hade föregåtts av en utredning om presstöd — en utredning som praktiskt taget inte vann något gehör. I all hast ändrades presstödet till att bli partistöd. En rad folkpartister anmärkte alldeles rik tigt i en partimotion i anslutning till propositionen att »sällan, om ens någonsin, torde förslag av så genomgripande betydelse för det politiska livet i landet ha framlagts utan en föregående offentlig utredning och debatt». Men det var minsann bråttom. Väljarna har, som jag förut påpekat, mer eller mindre svikit partierna. Här behövdes pengar till partitidningar med dålig ekonomi — här behövdes pengar till det kommande valet 1966. Därom var partipolitiker av annars skiftande uppfattningar rörande ense. En utredning kunde man ställa på framtiden; huvudsaken var att man fick pengarna.

Jag vill minnas att det framhölls i propositionen, att beslutet om partistöd var av den karaktären att det borde ha förankring i en bred folkopinion. Jag betvivlar att den folkopionen fanns då och tror mig veta att den finns ännu mindre nu. Givetvis skulle en dylik fråga ha avgjorts genom folkomröstning och inte över väljarnas huvuden. Det måste ur demokratisk synpunkt anses oriktigt att gynna redan etablerade partier, befästa existerande partistruktur och förhindra nya partibildningar. Ja, det måste t.o.m. ifrågasättas, om partistöd inte strider mot våra grundlagar. Det heter ju att Konungen må ingens samvete tvinga eller tvinga låta. Om en person t.ex. tillhör KDS och såsom nu är fallet skattevägen tvingas stödja politiska meningsmotståndare som, om de kom till makten, kanske skulle införa lagar och bestäm melser stridande mot dennes religiösa övertygelse och samvete, då har man tvingat vederbörande stödja, befrämja och befästa en för denna människa främmande livsuppfattning. Det var nästan löjligt att se hur förfärade vissa personer blev då det var aktuellt att det ursprungliga förslaget till partistöd skulle gå igenom, d.v.s. alla i riksdagen representerade partier skulle få partistöd, och man upptäckte att även undertecknad skulle få sin beskärda del, nämligen 60 000 kronor. Nu blev det väl inte lättare för dessa personer då jag förklarade att om Mbs skulle få partistöd skulle jag helst vilja betala tillbaka pengarna till skattebetalarna. Men detta var omöjligt och jag sade då att om jag fick stöd skulle jag skänka dessa pengar till u-hjälpen. Detta var en brydsam situation för de blivande understödstagarna, men vad kan inte duktiga politiska jonglörer prestera? Presstöd blev partistöd. En hastig titt åt Mbs:s valsiffror från fyrstadskretsen visade att detta parti erhållit 1,5 procent av i riket avgivna röster. Man satte då plötsligt gränsen till 2 procent för att bidrag skulle kunna utgå.

Det måste vara fel om fördelningen av det statliga anslaget görs efter det antal röster eller mandat partierna erhållit vid närmast föregående val. På så sätt diskrimineras nya partibildningar, vilka i princip vid t.ex. ett val måste ha lika stora utgifter, om inte större, för upplysning och propaganda. Partistöd av den modell vi har i Sverige finns i Västtyskland, men det är bekant att författningsdomstolen i Karlsruhe fördömt systemet. I England är partistödet så utformat, att t.ex. varje gruppering som framför en kandidat får porto till att sända ut material till varje väljare i valkretsen. I Frankrike har man ungefär samma metod men mer utbyggd. Men att märka är att i bägge länderna är regeln för partistöd inte bunden till föregående val utan till resultatet av det förestående valet, d.v.s. mera enligt principen »allas lika chans» för såväl gamla som nya partibildningar. Intressant i det här sammanhanget är — för att åter förflytta oss till Sverige — den rekommendation som kommunförbunden utfärdade när riksdagen fattade beslut om ersättning för valsedlar vid riksdagsval. Det heter där: »Däremot synes med fog kunna ifrågasättas om kommunerna lagligen äger rätt begränsa räckvidden av sådana frivilliga åtaganden på liknande sätt som statsmakterna, nämligen till att avse antingen endast i riksdagen representerade politiska partier eller — analogivis — endast de partier som är representerade i fullmäktigeförsamling.

Man hade också en känsla av att bidragens fördelning gavs högre prioritet än omtanken om demokratiens principer. Faran är att våra partier, som Sten Sjöholm en gång så riktigt sade, inte längre blir fria konstellationer av fria människor, förenade av gemensamma uppfattningar, gemensamma mål och visioner. Partier blir statligt subventionerade försörjningsinrättningar för framställning av politik i så stor utsträckning att ett demokratiskt godtagbart kvantum debatt hålles vid liv i folkhemmet. Den existerande partistrukturen permanentas — nya partibildningar bannlyses för tid och evighet. Innan partistödet ' beslutades framhöll ledande politiker i bland annat folkpartiet att frågan måste utredas. I centerns partimotion var man visserligen av den uppfattningen, »att det allmänna partistödet bör införas så snabbt att det kan tillföras partiverksamheten inför 1966 års kommunalval». Strax innan klämmen i motionen skriver man också: »Vi är därför beredda att för kalenderåret 1966 acceptera de fördelningsgrunder som föreslagits i propositionen. Frågan om en lämplig och riktig utformning av det allmänna partistödet för tiden därefter bör enligt vår mening närmare Övervägas.» Med andra ord, man hade bråttom att få pengar till valet 1966, men sedan ville man ha en riktig — märk riktig — utformning av partistödet. Någon motion om en sådan utredning har jag inte kunnat hitta vare sig i fjol eller i år från detta håll. Det finns tydligen inte samma intresse längre för en riktig utformning — man har fått sina miljoner och vill tydligen ha flera i fortsättningen. Om ett förhållande av många anses vara oriktigt, vilket tydligen är fallet med partistödet, måste givetvis frågan utredas, något som aldrig skett innan beslut om stöd till politiska partier fattades. Frågan är såsom tidigare framhållits av utomordentligt stor betydelse för hela vårt politiska liv. Så länge en utredning inte har skett bör givetvis inget partistöd utbetalas enligt nuvarande former. Herr talman! Med åberopande av vad jag anfört får jag hemställa om bifall till motion nr 232 i denna kammare.
Herr talman! Jag finner ingen större anledning att gå närmare in på herr Rubins resonemang. Han målade upp en vrångbild av hur de olika politiska partierna fungerar och arbetar. 1965 års höstriksdag beslöt att bidrag efter vissa regler skulle utgå till de politiska partierna. Vi diskuterade vid det tillfället mycket ingående olika detaljer i regeringsförslaget, och jag förmodar att vi i dag inte är beredda att upprepa den långa debatten. På utskottets hemställan beslöt riksdagen också att en översyn av systemets utformning skulle ske när tillräcklig erfarenhet vunnits av dess praktiska tillämpning. Denna översyn vill motionärerna tydligen ha redan nu. Vi har från utskottets sida sagt att översynen ännu inte bör ske. Vi har vidare uttryckt den uppfattningen, att grundlagberedningen inte är rätt forum för en utredning av den arten. Partistödet började utbetalas den 1 januari 1966. Det har alltså bara verkat under ett år, och personligen anser jag att detta är för kort tid för att man skall kunna bedöma hur systemet verkar. Översynen bör göras vid en tidpunkt då vi har bättre erfarenhet av hur det verkar i olika fall. Vad man än säger från denna talarstol har dock alla de politiska partierna med stor tacksamhet kvitterat ut sitt partistöd och pengarna använts vid 1966 års valrörelse. Jag har inte förrän herr Sjöholm sade det i dag hört partistödet rubriceras som en kollektiv anslutning av hela det svenska folket. Herr Sjöholm sade också att partistödet är odemokratiskt. Det förhåller sig tvärtom, herr Sjöholm. Meningen är att dessa pengar skall användas inom de politiska partierna till en förstärkt och intensiv politisk upplysning bland medborgarna för att på så sätt få fler människor intresserade av vad politikerna sysslar med. Det innebär att partistödet är ett av de medel som vi skall använda för att stärka den svenska demokratien. Herr talman!